Föredragande statsrådet har alltså inte biträtt radioutredningens förslag när det gäller Boråsområdet. Som enda egentliga skäl härför åberopar statsrådet, att de näringsgeografiska sambanden över länsgränserna på vissa håll i Västsverige är så omfattande, att det för lokalradions del finns starka motiv för ett undantag från en indelning som följer länsgränserna. Statsrådet föreslår därför att Göteborg och Borås med kringliggande kommuner sammanförs till ett område. Kulturutskottet ansluter sig till detta förslag. Det åberopade skälet är enligt min mening inte bärande. Näringsgeografiska samband mellan Boråsområdet och Göteborgsområdet existerar givetvis men kan ingalunda anses vara av den karaktären att de kan spela någon som helst avgörande roll för ett ställningstagande i enlighet med föreliggande förslag. Däremot kan med all rätt hävdas, att Boråsområdet såväl geografiskt som ur näringslivssynpunkt är ett utomordentligt väl samlat område. Området har ett enhetligt och i betydande omfattning gemensamt näringsliv. Det är tättbefolkat och har ett befolkningsunderlag om ca 220 000 invånare, vilket är större eller helt likvärdigt med flera andra i propositionen föreslagna områden. Borås är den givna centralorten i detta område. Där finns därtill redan en sändare, som utan svårighet täcker in hela området. Det krävs alltså i det avseendet inga nyinvesteringar för att Boråsområdet skall bilda ett eget lokalradioområde. I administrativt hänseende är anknytningen mellan Boråsregionen och Göteborg av ringa omfattning. Länsstyrelsen i Älvsborgs län har sitt säte i Vänersborg och där finns också landstingets centralförvaltning. Ej heller i det här avseendet talar alltså några särskilda skäl för ett enda stort Göteborgsområde. Det föreslagna Göteborgsområdet kommer att omfatta mer än 700 000 invånare. Det blir därtill geografiskt mycket omfattande. Att på ett tillfredsställande sätt täcka in hela detta område torde vara förenat med stora svårigheter för lokalradion. Uppenbara risker finns för att anslutningen till området kommer att medföra betydande olägenheter för Boråsregionen. Herr talman! Personalen vid Sveriges Radio i västra distriktet har genom SIF-sektion 20 framfört en rad synpunkter i det ärende vi nu behandlar. Beträffande sändarnät, områdesindelning och utbyggnad sägs det bl.a.: ”Rent allmänt kan man slå fast att antalet lokalradioområden är otillräckligt i förhållande till ambitionerna. Det blir svårt för 24 stationer att verkligen bli en lokalradio. När det gäller områdesindelningen i västra distriktet anser sektionen att Borås med kringliggande kommuner måste bli en egen, fullvärdig lokalradiostation. Förslagets lösning, att föra Borås till Göteborg, men med möjligheter till egna lokala sändningar, är oklart och otillfredsställande. Borås-området har ändå 220 000 invånare och det kommer att bli synnerligen ointressant för Ulricehamns-borna tex att matas med lokalt Göteborgs-material.” Inget tvivel kan alltså råda om personalens inställning till den här frågan. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag fastslå följande. Alla sakskäl talar uppenbarligen för att Boråsregionen skall utgöra ett eget lokalradioområde medan egentligen ingenting talar för den konstruktion som föreslås i propositionen och av kulturutskottet. Radioutredningen förordade enhälligt ett särskilt Boråsområde. Människorna i den berörda bygden står bakom kravet på eget lokalradioområde. Personalen vid Sveriges Radio i västra distriktet uttalar sig otvetydigt för att Borås med omgivande kommuner skall bli en egen fullvärdig radiostation. Likväl ställer sig kulturutskottet bakom regeringsförslaget, vilket enligt mitt förmenande måste betraktas som något anmärkningsvärt. Uppenbarligen inser även utskottet detta, eftersom man bifogar en brasklapp, där man utgår ifrån att lokalradioföretaget framgent, om det visar sig påkallat, föreslår åtgärder för justeringar i fråga om indelningen i lokalradioområden. Det borde ha varit naturligt för utskottet att självt ta ställning till en sådan justering i enlighet med förslaget i motionen 1847, som jag härmed ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Jag skall mycket kort kommentera motionen 1832 där Olle Svensson i Eskilstuna och jag tar upp frågan om den föreslagna bemanningen vid de 24 lokalradiostationerna. Vi gör det därför att vi befarar att med föreslagen personalstyrka kommer den i och för sig utmärkta målsättningen inte att kunna uppnås. I fråga om personella resurser skall varje station enligt förslaget få i genomsnitt åtta journalister till förfogande och dessa skall producera mellan 10 och 15 timmar i veckan, vilket gör ungefär en och en halv timme per anställd. Vi motionärer är rädda för att den föreslagna personaldimensioneringen kommer att äventyra programkvaliteten och därmed även departementschefens målsättning. Tvingas man ute i distrikten i alltför hög grad att saxa vad tidningarna skriver kan det mycket väl bli, som personalen vid Norrbottensdistriktet befarar, nämligen att en lokalradio i Norrbotten enligt propositionen innebär en klar försämring i förhållande till nuvarande verksamhet. Av erfarenhet vet vi att det är de egenproducerade programmen som ger lyssnarna bästa utbytet. Från mitt eget hemlän har man mycket riktigt pekat på vikten av att man tilldelas personella resurser så att man kan bevaka det som händer såväl på dagtid som på kvällstid. Det senare är inte minst viktigt, ty det är då som det hålls informationsmöten för allmänheten, lokala opinionsmöten, politiska debatter med kommunal förankring, kulturevenemang som speglar regionalt och lokalt kulturliv och inte minst kommunala sammanträden, där lokalt viktiga och debattstimulerande frågor behandlas. Meningsfulla program kostar både personal och pengar, och skall man plussa på med exempelvis ett par journalister och kanske en eller två tekniker på varje lokalstation så drar detta stora årskostnader. Och det är därför som vi i motionen tagit oss för att föreslå viss omdisponering av de samlade resurserna. Man kan nämligen inte bara, som från många håll, ropa efter personal och resurser utan att anvisa var medlen skall tas. Vi har därvid pekat på ett fält där vi anser att pengar borde kunna sparas och föras över till den länsradioverksamhet som riksdagen nu har att besluta om. Att vi valt den regionala TV-verksamheten beror helt enkelt på att vi är kritiska mot den försöksverksamhet som nu pågår och som bara i sin nuvarande utformning kostar i runt tal 8 milj.kr. per budgetår. Skulle varje licensbetalare i det här landet få möjlighet att se regional TV kommer årskostnaden att stiga till det dubbla.

Kulturutskottet avstyrker motionens yrkande med uppgifter som väl närmast kan uppfattas som en uppmaning till mig att vara nöjd med att televerkets utbyggnadsplan innebär att såväl Hörbys som Malmös FM-stationer ligger i den första utbyggnadsetappen. Detta är ingen nyhet för mig. Det framgår ju av uppgifter på s. 43 i propositionen. Men där står också att första etappen skall kunna vara genomförd två år efter beslutet. Stockholm och Göteborg ingår också i första etappen, men dessa områden lär ju redan nu bli anslutna till stereosändning. Medan de ansvariga myndigheterna i många år har funderat på vilket system som skall användas för stereosändningar har i de flesta andra länder pilottonssystemet tillämpats, och det uppges i propositionen att närmare en miljon svenska radiolyssnare redan vid 1974 års utgång väntades ha radioenheter klara eller förberedda för pilottonssystemet. Jag har i min motion redovisat en uppgift om att det skulle vara möjligt att i varje fall regionalt över Hörbystationen sända stereoprogram, om det monterades en enkoderutrustning till förhållandevis obetydlig kostnad redan innan Skåneregionen helt ansluts till riksutrustningen. Tyvärr säger utskottet ingenting om detta. Men det kan kanske vara en liten tröst att utskottet uttalar att det ankommer på televerket att göra avvägningar av det slag som innefattas i motionen. Jag vill uttala den bestämda förhoppningen att televerket nu gör allt som kan göras för att reparera det skamfilade anseende som blivit ett besvärande faktum genom det för många stereointresserade radiolyssnare svårförklarliga dröjsmålet i fråga om systemvalet. I Skåne kan vi sedan flera år lyssna till fina stereosändningar från Danmark. Låt oss äntligen få svenska stereosändningar utan att vänta ytterligare två år! Jag avstår från att yrka bifall till motionen, trots den knapphändiga behandling utskottet bestått den.

Herr talman! Jag vill först deklarera att jag hälsar förslaget om införande av lokalradio med den allra största tillfredsställelse. Radio och TV-frågor har länge tillhört mitt intresseområde, först i statsutskottet på sin tid och sedermera i 1969 års radioutredning. Jag vill ge utbildningsministern en eloge för att han i ett ansträngt ekonomiskt läge har kunnat lägga fram denna proposition, så att Sverige får lokalradio fr.o.m. år 1977. Man kunde ju hysa viss oro för att lokalradiofrågan skulle läggas på is i avvaktan på 1974 års radioutredning. Kritiken gäller den knappa personaltillgången, men det är enligt min mening en sak som kan rättas till sedan nya erfarenheter har vunnits. Lokalradion kommer att bidra till bättre kontakter mellan de lokalt verksamma folkrörelserna i vårt land och etermedia. Lokalradion ger nya förutsättningar för en nyskapande användning av radion i TV-åldern. Engelska erfarenheter visar att den lokala ljudradioverksamheten är lätthanterlig. Man går ut i bostadsområden och ställer viktiga frågor till invånarna. Det har visat sig att det är lättare att på detta sätt åstadkomma en kommunikation. Alla människor har inte så lätt att sätta sig ner och skriva. Folk kan komma till tals via lokalradion, och utsändningarna kan få formen av en stimulerande dialog. Mot den här bakgrunden tror jag för min del att lokalradion kommer att bli en mycket bra sak i vårt samhälle. Sveriges Radio är ett TV dominerat företag — ca två tredjedelar av verksamheten gäller televisionen. Därför är det önskvärt att lokalradioverksamheten inte direkt inordnas i Sveriges Radio. Jag hade personligen i radioutredningen på sin tid tänkt mig ett fristående företag. Men jag kan förstå departementschefen när han övergångsvis, i avvaktan på betänkåndet från 1974 års radioutredning, föreslår ett dotterföretag. Detta är bättre än om lokalradion skulle drunkna i den redan nu stora organisation som Sveriges Radio utgör. Efter att ha framfört dessa principiella synpunkter skall jag tillåta mig att kortfattat anlägga några synpunkter på motionen 1835. Bakom denna står ett tiotal socialdemokratiska riksdagsmän från Stockholms län. I Stockholms län väntas lokalradion komma att spela en speciellt viktig roll. För detta talar bl.a. dess möjligheter att skapa en bättre balans än vad som nu råder i det regionala massmediautbudet totalt sett. Redan ett sådant balanskrav medför ett behov av större insatser av lokalradion i Stockholms län än på andra håll. Detta medför att särskilda hänsyn måste tas när det gäller att mäta ut resurser till Radio Stockholm. I stora bostadsområden med en koncentration av människor kan ökade möjligheter till kommunikation i lokala frågor genom lokalradion verka för att känslan av främlingskap minskas. Genom kunskap om samhälle och miljö stimuleras intresset för deltagande i lokal verksamhet. Särskilt intressanta är de perspektiv som lokalradion öppnar för förenings och organisationslivet, vilket nu har speciella kontaktsvårigheter i denna region. Genom en väl utvecklad lokalradio kan den verksamhet av skilda slag som bedrivs av föreningar stimuleras och föras vidare. I detta sammanhang finns det anledning att särskilt erinra om att stora grupper av människor söker kontakt av skilda orsaker. Rätt utnyttjad kan lokalradion hjälpa dem att nå kontakt med föreningslivets många möjligheter. Det stora antal invandrare som bor i länet har särskilt intresse av en lokalradio. Det är naturligt att dessa gruppers informations och kontaktbehov speciellt beaktas vid lokalradions programsättning. I propositionen redovisas att ett par lokalredaktioner bör få möjlighet att försöksvis sända lokala program. Det gäller bl.a. Södertälje. Vi anser att denna lokala verksamhet för Södertälje är både lämplig och angelägen. På de grunder som vi redan anfört finner vi det också angeläget att särskild lokal verksamhet prövas för Stockholms län i övrigt. Det hade också av 1969 års radioutredning förutsatts att på sikt för Radio Stockholm —- under begränsad tid av dagen — viss uppdelning av sändningstiden skulle ske med hänsyn till geografiska områden. Härefter skall jag citera något ur utskottets betänkande, där det på s. 15 står: ”Beaktansvärda synpunkter har enligt utskottets mening framförts i motionen 1975:1835.” Det är alltså den motion som jag här har gjort mig till tolk för. ”Utskottet kan emellertid konstatera att uttalandena i propositionen ger grund för insatser i syfte att lösa de problem som är förenade med lokalradioverksamhet i storstadsområdena.” Vi motionärer tackar för detta positiva uttalande. Till sist bara ännu en synpunkt. Jag finner det särskilt värdefullt med en publikkontakt i programkonferensens form, inte minst mot bakgrund av de möjligheter olika folkrörelser kan få att komma till tals i detta forum. Det är betydelsefullt att folkrörelserna får tillfälle att från sina utgångspunkter belysa vilka informationsbehov olika grupper i samhället har. Folkrörelsernas stora betydelse för en levande lokal demokrati och för möjligheterna att utveckla denna måste tas till vara även i detta sammanhang. Med hänvisning till att 1974 års radioutredning har att utreda olika former för kontakt med publiken tar man inte i propositionen definitiv ställning till formerna för lokalradions publikkontakter. Lokalradioföretaget förutsätts pröva olika former av publikkontakt. Det framhålls dock att den typ av programkonferenser som 1969 års radioutredning föreslagit och en majoritet av remissinstanserna har ställt sig bakom i första hand bör aktualiseras. Detta noteras med tillfredsställelse. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som jag finner tillfredsställande. Jag skulle dock vilja göra ett par påpekanden i sammanhanget. För det första säger utbildningsministern i svaret att beskedet skall komma inom kort. Jag vill verkligen understryka behovet av att besked ges till skolöverstyrelsen och studieförbunden. Skrivelsen från skolöverstyrelsen inkom till departementet redan den 13 januari i år; jag vet att det är vissa svårigheter, men nu har beredningen tagit tre månader, och det var anledningen till att jag ställde frågan. Jag vill alltså understryka att beskedet bör komma så snabbt som möjligt, helst ome av äkta makar som arbetar i eget jordbruk delbart. Detta är viktigt, inte minst för att studieförbunden skall kunna göra en rationell planering och avgöra om de kan ta emot fler invandrare som vill ha den här inte lagbundna undervisningen. Efter vad jag kan förstå är det kö till den, och man vet inte riktigt hur man skall bära sig åt när man inte får besked om huruvida man får litet mer medel. För det andra säger utbildningsministern att det blir ytterligare tilldelning av studietimmar, och jag konstaterar det med stor tillfredsställelse. Om avsikten är att inte helt tillmötesgå skolöverstyrelsens förslag, och det är risk för att sådant inträffar, vill jag tillägga, herr utbildningsminister, att den här angelägna undervisningen inte bör få omfatta särskilt mycket mindre än 200 000 studietimmar. Jag är glad att finansministern råkar vara i kammaren när jag säger detta, eftersom det är han som sitter på pengarna, efter vad jag kan förstå. Jag vill understryka att det här rör sig om ett väsentligt samhällsbehov. För det tredje skulle jag vilja fråga herr utbildningsministern — när jag nu står här igen och diskuterar denna fråga, som årligen återkommer — om inte tiden nu är inne att slopa den här begränsningen av timantalet. — Det kanske också finansministern bör höra. — Kostnaderna kan ju inte vara oöverkomliga. Gör vi det slipper vi bl.a. dessa, som jag nyss antydde, årliga diskussioner. Om vi slopar timtaket nu gör vi någonting som ändå måste göras till slut. Det är min fasta övertygelse att det inte går att ha det kvar så länge till.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till sådan praxis, att särbeskattning kan medges för äkta makar som arbetar gemensamt i eget jordbruk även om det inte föreligger gemensam lagfart, då det kan styrkas att båda makarna ej blott i ringa omfattning deltagit i jordbruksdriften. I sin fråga tar herr Börjesson upp en del av det större problemet om beskattningen av gifta personer som driver jordbruk eller rörelse med biträde av maken. Skattereglerna för dessa fall av s.k. faktisk sambeskattning ses f. n. över inom 1972 års skatteutredning. Med hänsyn till att utredningen förväntas komma med förslag i detta hänseende vill jag inte föregripa utredningens ställningstagande genom ett uttalande i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga.

Förutsättningen för särbeskattning är att vederbörande maka har lagfart för del i fastigheten och att han eller hon ej blott i ringa omfattning deltagit i jordbruksdriften. Att arbetsinsatsen skall vara avgörande för om särbeskattning medgives tycker jag är helt i sin ordning, men jag anser inte att det förhållandet att maken i fråga har lagfart eller inte skall vara avgörande kriterium för beviljande av särbeskattning. Det har vid fastighetsförvärv förr oftast gått till så — och här talar jag av egen erfarenhet — att mannen ensam stått som köpare och därmed också ensam fått lagfart på fastigheten. Man har inte insett de skatterättsliga komplikationer som uppstår genom att endast en av makarna erhåller lagfart. I sammanhanget kan det också påpekas att när en fastighet skall tillskiftas dödsbodelägare, kan därmed ej maka eller make till dödsbodelägare erhålla del i lagfarten med mindre än att det är fråga om gåva eller överlåtelse av fastighetsdel. Jag vet att det finns möjligheter att kringgå lagfartsvillkoret, förutom genom gåva eller genom rena affärstransaktioner, genom att makarna driver jordbruk i handelsbolagsform. Jag tycker att denna form av transaktion inte skulle behöva förekomma. Det borde räcka att vederbörande maka eller make kunde styrka att arbetsinsatsen är av den storleksordningen att starka skäl föreligger för beviljande av särbeskattning. Med andra ord — arbetsinsatsen bör utgöra kriterium på om särbeskattning skall medges eller ej. Av svaret att döma kommer denna fråga att aktualiseras när 1972 års skatteutredning lägger fram sitt betänkande. Jag hoppas att skatteutredningen då skall ha beaktat de av mig framförda synpunkterna.

Herr talman! Fru Tillander har frågat mig om jag vill medverka till att riksdagens beslut i vad gäller möjligheterna att inordna alternativa förskolor i kommunernas förskoleplaner kommer till kommunernas kännedom. inom förskolan Enligt förskolelagen har verksamheten i förskolan till syfte att i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos förskolebarn. Kommunerna är skyldiga att anvisa plats i förskola för alla sexåringar och därutöver även för vissa andra barn som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Under förutsättning att denna skyldighet fullgörs har kommunerna stor frihet att utforma verksamheten inom förskolan. Som framhållits vid riksdagsbehandlingen finns inte något hinder för att i viss utsträckning låta verksamheten variera mellan olika förskolor inom samma kommun. Som en allmän förutsättning för att förskolan skall få inräknas i de kommunala förskoleplanerna gäller att kommunen är huvudman för verksamheten. En vägledande information till kommunerna om förskoleverksamhetens innehåll utarbetas f.n. av socialstyrelsen.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga, som jag finner mycket positivt. Kommunerna befinner sig just nu i den allmänna förskolans planeringsskede. Förskoleplaner görs upp, och därvid har frågor aktualiserats vars svar inte utan vidare kan finnas i tillgängliga anvisningar. Något i och för sig positivt, som emellertid komplicerar planeringen, är att det i många kommuner sedan flera år finns varierande former av verksamhet för barn i förskoleåldern. I socialutskottets betänkande nr 30 år 1973 sägs det uttryckligen att en nära kontakt mellan kommunen och organisationer, föräldragrupper o.d. som bedriver alternativ förskoleverksamhet skall tas, så att inte onödig konkurrens uppstår mellan olika former av verksamhet för förskolebarn. Utskottet säger vidare — vilket jag också har tagit upp i motiveringen till min fråga och fått bekräftat här av socialministern — att kommunerna har stor frihet att utforma verksamheten inom förskolan och att inget hinder föreligger att låta verksamheten variera mellan olika förskolor inom samma kommun. Vad som föranlett min fråga är intrycket att mån i många kommuner inte tillräckligt väl känt till möjligheten att bibehålla, ge stöd åt och kanske inordna de alternativa förskolor som redan finns i den kommunala ramen. Att det förekommer en förpliktelse för kommunerna att ta kontakt med de förskolor som redan finns framgår ju klart liksom att den kontakten skall vara positiv, vilket rimligen måste innebära ömsesidigt erkännande av den goda insats som görs. När det sedan gäller frågan om hur sambandet eller kontakten mellan olika förskolor och kommunen skall utformas är nog villrådigheten ännu större, om man över huvud taget har varseblivit problemet. Att det föreligger ett utrymme för en viss kommunal självstyrelse, som det är angeläget att upptäcka och tillvarata, framgår av både lagtexten och utskottsbetänkandet liksom av statsrådets svar här i dag. Jag är mycket tacksam för socialministerns instämmande på den här punkten, eftersom socialstyrelsens medverkan måste förväntas för att man skall kunna nå ut med en auktoritativ information, som kan ligga till grund för kommunernas planering. Med hänvisning till det svar som jag fått utgår jag ifrån att socialministern instämmer i min tolkning av beslutet om allmän förskola, nämligen att kommunen, om parterna så vill, kan låta förskolor med särskild inriktning — ekumeniskt kristna skolor, Montessoriskolor osv. —- fortsätta sin verksamhet inom den kommunala ramen med kommunen som huvudman. Det är enligt min mening viktigt att alla goda krafter hjälps åt att lösa problemet med bristen på platser i deltidsförskola och också att man inte i kommunerna i ovist nit omöjliggör den förskoleverksamhet som sedan länge bedrivits och rönt stor uppskattning.
Herr talman! Med anledning av fru Tillanders inlägg vill jag tillägga, att något hinder för att kommunen övertar en förskola som tidigare bedrivits av exempelvis en församling eller en organisation inte finns. Det viktiga är att kommunen är huvudman för verksamheten och ansvarar för denna. Som jag redan sagt i mitt svar har kommunen därvid stor frihet att utforma verksamheten i förskolan. Givetvis får detta dock inte medföra att verksamheten ges eh sådan inriktning att förskolelagens syfte äventyras. Lagens syfte är som bekant att främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos förskolebarnen.
Herr talman! Det har naturligtvis också utskottet haft i åtanke när man har format sitt uttalande, så jag kan helt instämma med socialministern i detta svar. Regeln kommer naturligtvis att bli den att den ållmänna förskolan för de flesta sexåringar och i de flesta kommuner blir det främsta — i många kommuner kanske det enda — alternativet. Men det är ändå viktigt att man betonar att det skall bli möjligt att inrymma de alternativ som finns.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om jag avser Om ökade resurser Om ökade resurser 10 Den nya metodik för sträckbehandling av personer med vissa ryggåkommor som herr Andersson syftar på presenterades i en avhandling i maj 1974 och därefter också på den medicinska riksstämman hösten 1974. Dessa behandlingsmetoder har rönt stort intresse från läkarhåll, och kontakter har etablerats mellan den ortopediska kliniken vid regionsjukhuset i Linköping, där metoderna har utvecklats, och andra sjukhus. Det finns därför anledning att räkna med att dessa metoder kommer att prövas också vid andra sjukhus i landet. När det gäller nya behandlingsmetoder är det läkarna som har att ta ställning till sådana frågor med utgångspunkt i vad som kan anses stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Resursfördelningen mellan olika vårdområden ankommer givetvis på sjukvårdshuvudmännen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att resurserna inom ortopedin har byggts ut väsentligt under de senaste åren. Enbart under år 1974 har inrättats ca 50 nya tjänster för specialistutbildade läkare i ortopedi.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Aspling för svaret. Ryggbesvär är en av de stora folksjukdomarna. Eftersom jag under 20 års tid har haft besvär av min rygg, blev jag självfallet litet förvånad när jag tog del av TV-programmet om ryggsjukdomar den 11 mars. Man ställer sig litet frågande inför vad som är riktigt och inte riktigt. Den erfarenhet som jag själv har — och den erfarenheten har väl också läkare — är att vi inte har någon adekvat behandling av ryggsjukdomar. Man behandlar symtomen, men man behandlar inte orsaken till det onda. Ryggsjukdomarna i Sverige kräver 18 96 av sjukpenningdagarna och 25 9 av förtidspensionerna. Ischias och liknande sjukdomstillstånd svarar för ett årligt bortfall av 12 miljoner arbetsdagar — och då är ändå inte ungdomar, pensionärer och hemarbetande medtagna i statistiken. De pengar som förloras genom bortovaro från arbete och genom behandling på sjukhus uppgår till miljardbelopp. Men värst är förstås allt det lidande som dessa sjukdomar ger upphov till; det går ju inte att mäta i pengar. Den behandling som man får när man kommer till ortopedisk klinik består av medicin, en korsett som man får lära sig gå med, och sjukgymnastik. Tiden läker ju såren — den brukar åtminstone göra det. Jag blev helt förvånad när jag fick ta del av dr Linds avhandling som presenterades i maj 1974 och som statsrådet har redovisat i sitt svar. Det är riktigt som statsrådet säger, att vi har fått många specialistläkare inom ortopedi på olika sjukhus. Vi har kirurgisk ortopedi, men vi har ingen medicinsk ortopedi här i landet. Den behandlingsform som dr Lind utarbetat har — som statsrådet också redovisat i sitt svar — rönt stort intresse.

Om ökade resurser Medicinsk ortopedibehandling är någonting som vi saknar här i landet, för behandling av och därför är jag något besviken på statsrådets svar.

Herr talman! Det är riktigt som herr Andersson i Örebro har understrukit att ryggåkommor — om jag får formulera mig så — utgör ett stort inslag i den allmänna sjukdomsbilden här i Sverige, och insatser på detta område är självfallet angelägna. I likhet med herr Andersson i Örebro anser jag att det är viktigt att nya medicinska behandlingsmetoder så snart som möjligt kan prövas och utvärderas i större skala. När det gäller de nu aktuella metoderna för ryggbehandling finns också det här intresset bland läkarna. Om även den fortsatta utvärderingen av dr Linds metoder kommer att visa positiva resultat finns det därför anledning räkna med att de här nya metoderna mycket snart kommer att införlivas med andra vedertagna behandlingsmetoder. Jag har understrukit i mitt svar att ortopedin tillhör de vårdområden som tillförts väsentligt ökade resurser. Låt mig påpeka att sammanlagt finns det f. n. ca 180 tjänster för just specialistutbildade läkare i ortopedi. « Jag har velat göra det här tillägget, herr talman, därför att detta område har rönt allt större uppmärksamhet, och åtgärder av olika slag har också vidtagits.
Herr talman! Vad statsrådet säger är alldeles riktigt. Ortopedin har varit en flaskhals i svensk sjukvård under många år, men det har nu blivit en ändring. Detta beror väl också på att de behandlingsmetoder som man hittilldags tillämpat inte i någon större omfattning gett en förbättring, frånsett de fall då det gällt besvär som kunnat avhjälpas genom att patienten fått genomgå en viss operation. Mot denna bakgrund är jag glad över att statsrådet nu säger att när man får göra en utvärdering av metoden — jag är på det klara med att det måste göras en medicinsk utvärdering — kan behandlingsformen komma att tillämpas. Jag uppfattar det så att det kan bli en utbildning avseende den metodik som dr Lind har introducerat. Jag tackar alltså för beskedet. Det vore ju nära nog som om en önskedröm gick i uppfyllelse ifall man kunde få en behandlingsmetod som verkligen hjälpte människor.

Herr talman! Herr Nordin har frågat mig om jag är beredd medverka till att SJ:s beslut att fr.o.m. den 1 juni 1975 dra in persontågen på sträckan Boden-Ånge inte sätts i verkställighet. I avvaktan på slutförandet av beredningen är jag inte beredd göra närmare uttalande i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. En försiktig fråga brukar ju ge ett försiktigt svar. Men själva sakfrågan är ändå ganska allvarlig. Om SJ:s planer sätts i verkställighet, så upphör en persontågstrafik som har existerat ända sedan 1800-talets slut. Vid ett 30-tal stationer från Ånge och upp till Boden får man i fortsättningen varken stiga på eller stiga av tågen, man får nöja sig med att se hur snälltågen rusar förbi. Man blir nostalgisk när man ser tillbaka. Men frågan gäller ju nu framtiden. Jag vet att den resandestatistik som finns på sträckan inte är särskilt hoppfull, och man kan fråga sig vad det är som gör att allmänheten inte väljer tåget i större utsträckning än fallet är. Det kan möjligen bero på att SJ i viss utsträckning har brustit i sin marknadsföring. Vi svenskar är ju så funtade att vi behöver en puff i ryggen i form av reklam och propaganda för att köpa en viss vara eller viss tjänst. Detta gäller också om järnvägsresor. Jag noterar dock att det nu lär vara en nyordning på gång. I ett tal i Boden i söndags talade sålunda statsrådet Norling om ”nästa års trafikrevolution”. Nästa år — valåret 1976 — skall beslut fattas, som innebär att SJ kan sänka biljettpriserna till hälften, har det stått i pressen. Rätten att resa skall bli lika självklar som rätten till utbildning och sjukvård. Jag vill uttala min uppskattning av kommunikationsministerns ambitioner att popularisera järnvägsåkandet. Det är på sin plats att säga detta, även om jag tillhör oppositionen. När en sak sköts bra, så skall det också sägas ut. Men hur rimmar statsrådets ambitioner med SJ:s planer? Även om persontågstrafiken spelar en blygsam roll för den lokala trafiken har den ändå betydelse som matartrafik för snälltågen. Och hur skall man utan persontåg på ett bekvämt sätt nå de avlägsna snälltågsstationerna? Jag noterar att statsrådet håller avgörandet i frågan öppen. Jag vet att kommunerna kommer att höra av sig, och jag utgår ifrån att de över
ÅnnrR lr gror Re Herr talman! Jag är angelägen om att påpeka att beredning pågår i Om ökad säkerhet detta ärende. Jag instämmer också i vad herr Nordin sade, att tillgänglig vid järnvägsöver den sträcka som vi nu närmast diskuterar — inte är så särskilt uppbygglig. Men vi skall väl inte använda denna debatt för att gå igenom den sta tistiken utan får avvakta resultatet av den beredning som jag har talat om i mitt svar. Sedan får jag kanske också ta tillfället i akt och säga något i anslutning till det anförande som jag höll i Boden i söndags och som herr Nordin här berörde. Jag framhöll då det starka behovet av att förbättra järn vägarnas situation under kommande år. Det är en sak som ligger helt i linje med trafikpolitiska utredningens direktiv, och där väntar vi ett delförslag från utredningen under detta år. Men jag kunde av naturliga skäl i mitt tal inte gå så långt som vissa tidningsuppgifter tyder på, bl.a. den radikala sänkning av SJ:s priser som har angivits. I det fallet hänvisar jag herr Nordin till originalet av mitt anförande och till det pressmed delande som jag sände ut i sammanhanget.
Herr talman! Jag har inte haft tillgång till det pressmeddelande som statsrådet här talar om, utan jag har bara läst Aftonbladets artikel i frågan, och den var kanske alltför hoppfull. Jag gör bara den noteringen.

Herr talman! Herrar Strindberg, Magnusson i Kristinehamn och Lindahl i Lidingö har frågat mig om åtgärder för att förbättra säkerheten vid järnvägsövergångar. Herr Strömberg i Botkyrka har frågat mig om frekvensen av tågolyckor under senare år. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Frågorna har ställts mot bakgrund av den svåra tågolycka som nyligen inträffat i Mjölbytrakten. Jag har tidigare uttryckt mitt djupa deltagande med de anhöriga till dem som omkom och med dem som skadades vid denna tragiska händelse. 13 Om ökad säkerhet Det är naturligt att man frågar sig vad som kan göras för att förhindra sådana olyckor i framtiden. Låt mig då först nämna något om de skyddsåtgärder som vidtas vid järnvägsövergångar.

Antalet plankorsningar vid SJ minskar på detta sätt med drygt 100 per år. Det finns i dag ca 26 000 järnvägskorsningar i vårt land. Den helt dominerande delen härav avser dock korsningar med vägar med mycket liten trafik. Antalet korsningar med allmänna vägar är bara drygt 2 000. Av antalet korsningar är drygt 2400 försedda med ljud och ljussignaler och ca 1800 dessutom med hel eller halvbommar. Vad gäller säkerhetsfrågorna i anslutning till höghastighetståg vill jag framhålla att det är en självklar förutsättning att ytterligare förkortning av restiderna genom införande av höghastighetståg inte får ske på bekostnad av säkerheten. Det är emellertid ännu för tidigt att diskutera de ytterligare säkerhetsåtgärder som då kan komma att behövas. Vid ett studium av olycksstatistiken för de senaste 20 åren kan konstateras en positiv tendens. Som exempel kan jag nämna att antalet olyckor vid plankorsningar har minskat med 35 96 från slutet av 1950-talet till första hälften av 1970-talet. Antalet tågsammanstötningar och tågurspårningar har under samma period minskat med över 40 96. Det bör då också hållas i minnet att denna minskning av antalet olyckor har skett samtidigt som trafiken ökat kontinuerligt. Även om utvecklingen sålunda kan sägas ha varit positiv under de senaste decennierna, är det dock självfallet angeläget att säkerhetsproblemen även i fortsättningen ägnas den största uppmärksamhet och att arbetet med att förbättra säkerheten vid bl.a. plankorsningarna såvitt möjligt intensifieras. Regeringen har med hänsyn härtill gett SJ i uppdrag att i samråd med trafiksäkerhetsverket och vägverket inventera behovet av förbättrat skydd vid plankorsningar. Resultatet av inventeringen skall snarast redovisas till mig.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden är - som mycket riktigt framgår av svaret — den svåra olyckan i Valltorp annandag påsk. Olyckan inträffade vid en korsning som har ljus och ljudsignaler men som är mycket besvärlig därför att det i korsningen ligger ett hus som skymmer sikten. Jag känner väl till platsen och har därför inte kunnat underlåta att ta upp problemet. Vi har i dag en bristande säkerhet vid rätt många järnvägsövergångar. Östergötlands län har under årens lopp kommit att i rätt stor utsträckning drabbas av olyckor, kanske bl.a. sammanhängande med att vi i vårt län har ganska många järnvägskorsningar med alltför dålig säkerhet. Jag skall inte gå in på vad som kunde ha gjorts vid den aktuella olycksplatsen för att förhindra denna olycka — det är alltid lätt att vara efterklok. Vi har — det framgår av svaret — många obevakade järnvägsövergångar. Det är värdefullt att departementet uppdragit åt SJ att tillsammans med trafiksäkerhetsverket undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra säkerheten. Men detta kommer naturligtvis att ta väldigt lång tid. Det framgår av svaret att man exempelvis kan nedbringa antalet plankorsningar med ungefär 100 om året, och då inser ju var och en att det här kommer att ta lång tid. Därför måste man också fundera på andra lösningar. Detta framgick också av den debatt som fördes här i kammaren i fredags, där man framförde tanken på att stopplikt skulle kunna införas vid vissa övergångar. Alla kommer naturligtvis inte att respektera stopplikten, men de flesta gör det, och den kan säkerligen bidra till ökad säkerhet. Alternativt kan man vidta sådana åtgärder som prövats på andra håll i världen, där man försökt bringa ned hastigheten på korsande fordon. Jag tänker då på gupp i vägbanan, sicksackvägar OSV. Det finns säkerligen också andra tekniska lösningar som man måste fundera över. Det väsentligaste är emellertid att man vid sidan om det arbete som pågår med att försöka få fram ett ökat antal korsningar i skilda plan m.m. även funderar på lösningar som kanske snabbare och till lägre kostnader kan bidra till att öka effektiviteten. Vi kan naturligtvis, herr talman, inte komma ifrån kostnadsaspekten. Ökad säkerhet kommer givetvis att på sikt kräva mycket pengar. Men mot bakgrund av olycksriskerna och med tanke på de allt snabbare tåg som skall sättas in tror jag det är väsentligt att man här gör omprioriteringar. Det framgick också av statsrådets kommentarer den 2 april i TV att statsrådet var inne på liknande tankegångar. Sedan vill jag säga beträffande den här olyckans konsekvenser att vi ändå har all anledning att vara tacksamma för att de trots allt kunde begränsas genom den stora effektiviteten i den beredskap som fanns. Men olyckan kostade ju i alla fall, herr talman, oerhört mycket pengar. Man kan visserligen inte beräkna vad det innebär penningmässigt att genom ökad säkerhet nedbringa antalet olyckor, men man måste ändå ta hänsyn till det i den kalkyl man gör. Jag tackar statsrådet för det som väntat positiva svar som jag har fått på min fråga. Om ökad säkerh Om ökad säkerhet
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, och jag vill också gärna understryka att jag uppfattade det som mycket positivt. Jag vill även gärna framhålla att jag djupt beklagar den svåra tågolyckan. Tragedier av det slaget borde helst inte få hända, och allt bör naturligtvis göras för att förhindra ett upprepande. Jag vill i ett sådant här sammanhang också gärna ha sagt att järnvägen trots allt är ett mycket trafiksäkert färdmedel — lika många människor som dödades i tågolyckan kan i vägtrafiken förolyckas under en enda helg, och tågolyckor inträffar i alla fall ytterst sällan. Däremot uppstår ofta trafiksäkerhetsproblem där järnväg och väg korsas, och de problemställningarna har den här olyckan aktualiserat på ett dramatiskt och tragiskt sätt. Det är de problemställningarna som är viktiga att diskutera. Jag har medverkat i motioner där vi har intresserat oss för de frågeställningarna tidigare. Vi gjorde det första gången vid 1973 års riksdag, då vi yrkade på en höjning av anslaget till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar med 1 milj.kr. Nu vill jag emellertid inte stå här och försöka ge sken av att ha varit förutseende, men jag tror det har varit en allmän uppfattning i trafikutskottet, när vi sedan har behandlat dessa frågor, att trafiksäkerhetsverket har behandlats njuggt. Det intrycket förstärks om man tar hänsyn till vad trafiksäkerhetsverket anför; detta anslag hade varit oförändrat under en period av tio år — från 1965 74 — och kostnaderna hade under den tiden stigit med 55 96. Bara under det senaste budgetåret har dessa kostnader ökat med ytterligare 10 96. De anslagshöjningar som departementschefen har föreslagit under de tre senaste åren har därför på intet sätt kunnat inhämta eftersläpningen, utan de har bara i någon mån kompenserat kostnadshöjningarna. Detta måste man ta hänsyn till. Statsbidraget till sådana säkerhetsanordningar betingas huvudsakligen av vägtrafikens säkerhetskrav. Det kan gälla sådana saker som siktförbättring — en fråga som aktualiserats i samband med olyckan — eller vägomläggning i plankorsningar. Jag tror alltså att det utgör en betydelsefull trafiksäkerhetsfrämjande åtgärd, som man nu bör titta litet närmare på. Mot bakgrund av att vi kanske så småningom får snabbtåg har lokförarna pekat på att det behövs flera planskilda korsningar. Av samtal som jag har haft med personer anställda vid signalavdelningen har framgått att även de anser att det är mycket viktigt att åstadkomma fler planskilda korsningar. De är naturligtvis kostsamma men, som den föregående talaren sade, tågolyckor är också kostsamma. Jag hoppas att man vid den inventering som kommunikationsministern har tagit initiativ till skall se över också den frågan mycket noggrant. Därmed tackar jag än en gång för det positiva svaret.
Herr talman! Också jag tackar statsrådet för svaret. Ur den aspekt som jag har ställt min fråga vill jag först slå fast att järnvägen är mycket trafiksäker. Antalet olyckor är litet, och ansträngningar görs för att öka den redan goda säkerheten. Olycksfallsriskerna på järnvägen är minimala jämfört med landsvägstrafiken. SJ har all anledning att fortsätta med sin annonskampanj, där man anför säkerheten som ett viktigt skäl att välja tåg i stället för bil. Tyvärr är olyckorna på landsvägarna förfärande många. Massmedia ägnar dem dock inte särskilt stor uppmärksamhet — trafikolyckor på landsväg är inga sensationer. En järnvägsolycka, som den som nu har inträffat, får en oerhörd publicitet. I alla massmedia ser vi bilder på hur järnvägsvagnar ligger utspridda, och bilderna är verkligen realistiska. Vad jag nu har sagt skall givetvis inte uppfattas som någon krtik mot hur massmedia för fram olika nyheter, men man får lätt en sned bild av säkerheten i förhållandet mellan olika transportmedel. I den debatt som har ägt rum på senaste tiden har man också velat göra gällande att antalet olyckor vid SJ har ökat de senaste åren. Mot den bakgrunden finner jag det mycket glädjande att statsrådet kunnat lämna ett så tillfredsställande svar. Antalet olyckor vid SJ har under de senaste åren starkt minskat. Det gäller olika typer av järnvägsolyckor, som alla visar en starkt nedåtgående kurva. Jag finner det angeläget att de uppgifter som statsrådet har lämnat också får spridning och publicitet utanför detta hus, så att allmänheten får kännedom om det verkliga förhållandet. Olyckorna vid järnvägen har alltså inte ökat. Säkerheten är, får vi anse, hög. Järnvägen är från många synpunkter ett trafiksäkert transportmedel, klart överlägset bilismen. Men självklart skall vi inte acceptera några olyckor. Statsrådets svar visar att SJ trots vad som har inträffat har saklig grund att fortsätta att anföra trafiksäkerheten som ett av sina viktigaste säljargument.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga, föranledd av tågtragedin utanför Mjölby. Den ofta diskuterade frågan om bevakningen av järnvägskorsningar fick en skrämmande aktualitet genom denna olycka i påskhelgen. Jag förstår att det inte varit möjligt att redan nu, en dryg vecka efter olyckan, redovisa vilka åtgärder som kan och bör vidtas. Vi fick för övrigt en liten debatt om detta problem redan den 3 april. Jag erinrar mig att herr Turesson då nämnde att det finns närmare 26 000 järnvägskorsningar i markplanet, vilket kommunikationsministern nu bekräftar i sitt svar. Av dessa är ca 21345 helt oskyddade. Detta ger en antydan om att vi här rör oss med ett problem av stor omfattning. Vad skulle effektiva åtgärder kosta? Det är en fråga som ofta framskymtar i massmediadebatten. Siffran 50 milj.kr. har nämnts. Det är Om ökad säkerhet Om ökad säkerhet sannolikt en alldeles för låg summa. Liksom herr Strindberg har jag ställt mig frågan: Vad skulle det kunna betyda om stopplikt infördes vid järnvägskorsningar där sikten är skymd? Det har tidigare ansetts nästan uteslutet att en enda bil skulle kunna åstadkomma skador, för vilka ersättningsbeloppet skulle uppgå till närmare 30 milj.kr. Denna enda olycka leder sannolikt till den största utbetalning som någonsin gjorts på en trafikförsäkring i Sverige. Lekmannen undrar — men undrar gör också många experter: Hur kan en liten bil som väger ca 900 kg knuffa ett tåg som väger 660 ton av spåret? Det har många ansett helt osannolikt, men nu befinner vi oss ändå där. Den fruktansvärda olyckan har ställt i blixtbelysning ett av statens järnvägars och allmänhetens trafiksäkerhetsproblem. Min förhoppning är att vi skall få en så snabb upprustning på detta område som det över huvud taget är möjligt, och jag för min del är inte främmande för tanken på omprioriteringar. Statsrådet slutar sitt svar med följande ord: Det är bra att en sådan inventering kommer till stånd, och den avvaktas med intresse. Jag utgår från att kommunikationsministern skall finna former för att i sin tur informera riksdagen om detta utredningsarbete.
Herr talman! Det finns egentligen inte mycket för mig att tillägga. Jag tycker att de som frågat mig och fått det gemensamma svaret har visat en mycket positiv attityd både till järnvägstrafiken som sådan ur säkerhetssynpunkt och till att detta är en fråga där det är mycket svårt att ge några bindande löften för framtiden. Jag kan emellertid tillägga en sak, och det var därför jag nu begärde ordet. Detta med stopplikt vid järnvägsövergångar är en sak som man redan prövar och även har genomfört. Enligt uppgifter som jag inhämtat har man i dag vid noga räknat 798 korsningar redan infört stopplikt. Att undersöka effekten härav och att undersöka möjligheterna att utöka antalet övergångar med stopplikt är en av de många åtgärder som kan vidtas, om det är praktiskt möjligt, utan att det behöver vara en ekonomisk fråga av någon större omfattning. Att öka säkerheten är alltså inte bara en ekonomisk fråga, utan man kan också på andra sätt komma fram till en bättre säkerhet.

Herr talman! När riksdagen nu har att behandla jordbruksutskottets betänkandernr 1 i anledning av budgetpropositionens bilaga 11, vill jag gärna på utskottets vägnar uttala ett tack till herr talmannen och hans medhjälpare för att det varit möjligt att förlägga denna behandling till dagtid. Vi har mycket stor förståelse för den pressade arbetssituation som riksdagen alltmer går in i och att en hel del ärenden måste behandlas vid mer obekväm arbetstid. Men vi tar oss friheten att uppfatta denna placering som en hänsyn till huvudtiteln och huvudbetänkandet när det gäller jordbruket som är mycket tillfredsställande och vi tackar för den. Jordbruket i vårt land och därmed sammanhängande frågor har under senare tid blivit föremål för ett allt större och alltmer positivt intresse, en utveckling som jag naturligtvis välkomnar. I årets huvudtitel kommer emellertid inte detta till uttryck i alla avseenden. Därför redovisas i utskottsbetänkandet en rad ändringar i förhållande till propositionen, dels i form av majoritetsbeslut, dels i form av reservationer.

En rad olika faktorer utlöste denna förändring. Den sammantaget goda skörden under 1974 var därvid en viktig faktor. I ganska stora delar av vårt land hade man dock mycket betydande bekymmer med att bärga denna skörd, och skördeskadeförsäkringssystemet visade sig i samband därmed vara behäftat med påtagliga brister. Inom parentes vill jag redan nu säga att det är anledning att förvänta betydande revisioner för att övervinna de kantigheter som 1974 gav belägg för finns inom denna försäkringsform. Naturligtvis var också konjunkturbilden i världen runt omkring oss en viktig faktor när det gällde den förändrade situationen inom jordbruket under 1974. Denna förändringens vind avspeglas emellertid inte i årets budgetproposition. På en rad punkter kan vi rent av avläsa prutningar som enligt min mening inte är befogade. Jag kan nämna anslag till lagerhusbyggnader och en del annan byggnation, och det är med förvåning jag har iakttagit dessa prutningar. Jag vill dock gärna medge att regeringen genom herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet under senare tid i många olika sammanhang har gjort uttalanden med positiv innebörd vad beträffar åkerjordens framtida användning, landets försörjningsförmåga, vår produktionsvolym osv. Det är helt klart att man runt omkring i landet med mycket stora förväntningar ser fram emot de olika konkreta åtgärder som kan följa i spåren av dessa välkomnade positiva principuttalanden. När det gäller skogen har det gångna året präglats av en mycket intensiv verksamhet och en gynnsam konjunktur. Dock skymtar nu risken för vikande konjunktur. Det är också väl känt att virkesbalansen inte är tillfredsställande, och redan nu kända fakta talar för krav på utomordentligt betydande insatser från samhällets sida för att vi skall kunna rätt hushålla med och på rätt sätt vidareutveckla och förnya denna enormt viktiga naturtillgång. Denna vilja till satsning återspeglas i motioner och i till betänkandet fogade reservationer. Jag har tillåtit mig att kommentera en rad olika anledningar till positiva och glädjande iakttagelser när det gäller jordbruk och skogsbruk. Så är inte möjligt att göra i fråga om fisket, som är inne i en mycket bekymmersam situation.

I budgetpropositionen görs ingen speciell satsning på fisket. Vi är medvetna om att en utredning är på väg att komma fram till ett slutresultat inom kort, och detta måste naturligtvis avvaktas, men jag vill ändå säga att det går inte att avvakta med alla detaljer under en icke önskvärd utveckling som alltmera förvärras. Därför har utskottet i sitt betänkande föreslagit vissa förändringar i förhållande till budgetpropositionen. Det kommer också att efter hand återspegla sig i en del andra betänkanden från utskottet. Vad det gäller miljövården har jag från denna talarstol ofta kunnat vitsorda och välkomna tillkomsten av en lång rad åtgärder och samhällsinsatser på miljövårdens område, dock som regel i form av lagstiftning. Vad man kan säga sig sakna i budgetpropositionen skulle vara en mera målmedveten satsning i fråga om resurser när det gäller det som just nu kanske är mest aktuellt.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

Herr talman! I fråga om jordbrukshuvudtiteln i år, som ju rör sig om nästan exakt 4 miljarder kronor, är det i och för sig ganska stor enighet i utskottet. Vi kan finna att skillnaderna mellan förslag från utskottsmajoritetens sida och förslag i reservationerna gäller anslag på olika delområden, men även om man slår samman dessa olikheter är det ganska marginella belopp. Vi kan konstatera att i fråga om denna huvudtitel har herr statsrådet fått igenom sina förslag på ett ganska förträffligt sätt. Detta är i och för sig ganska naturligt därför att på jordbruksdepartementets område är det mesta föremål för utredningar. Huvudfrågan, jordbrukspolitiken, behandlas av 1972 års jordbruksutredning. Förra året hänvisade riksdagen på rekommendation av jordbruksutskottet en stor del av de kontroversiella frågorna till utredningen. Därför är det naturligt att vi i år inte får någon strid eller några större meningsmotsättningar i dessa frågor. Ungefär detsamma kan sägas om skogsbrukets problem. Den sittande skogsutredningen har här motsvarande uppgifter. Även om det på skogsbrukets område finns reservationer i betänkandet är dessa inte alls genomgripande, utan det är mera fråga om marginella skillnader — låt vara att de är nog så viktiga. Att vi inte har så stora meningsmotsättningar på miljöområdet heller kan ha sin både psykologiska och politiska förklaring i att man under senare år har gjort en mycket kraftig satsning på just miljösidan. Det är därför helt naturligt att även i det fallet krymper utrymmet för meningsmotsättningar, även om det givetvis kan vara anledning till kor rigeringar. Men, herr talman, det finns ju alltid en risk förenad med att ett område är föremål för utredning. Det innebär att det läggs något av en död hand över det hela. Man avvaktar de förslag som skall komma, och detta kan få till följd en passivitet eller ett vakuum. Ordföranden i jordbruksutskottet har redan tidigare påpekat att 1974 var ett exceptionellt år för svenskt jordbruk. F.n. råder generellt inte några alarmerande förhållanden på jordbruksområdet. Därför har det på detta område inte ens från oppositionens sida tagits några initiativ av mer genomgripande art. Däremot har det inträffat att skogsutredningen i början av året avgav en preliminär rapport angående virkesbalansen, som visade att vi står inför stora problem när det gäller råvaruförsörjningen i framtiden på skogsbrukets område. Det är en diskrepans mellan industrikapacitet och skogens produktionsförmåga i det långa perspektivet. Även om skogsutredningens rapport inte är remissbehandlad och det givetvis kan finnas felkällor i den — det är exempelvis möjligt att diskrepansen inte är så stor som utredningen angivit, något som dock är av mindre betydelse i sammanhanget — torde det vara ovedersägligt att det är en skillnad mellan vad som krävs för landets behov och vad som är tillgängligt i fråga om råvaror inom landets gränser. Vi från oppositionssidan har därför varit beredda att redan i dag göra en satsning på forskning när det gäller skogsvården och de problem som sammanhänger med möjligheterna att öka produktionsförmågan. A Moderata samlingspartiet är ju känt för att vara återhållsamt med att ålägga staten ytterligare utgifter, och jag vill som representant för moderaterna anföra att det här utskottsbetänkandet i och för sig bär syn för sägen även om vi har varit med om vissa utgiftshöjningar.

Man kan ju redan i dag konstatera att behovet av vissa forskningsinsatser är klart dokumenterat. Vi vet ännu inte hur riksdagens beslut blir, men om skogshögskolan skulle få de föreslagna ökade resurserna förmodar jag att statsrådet kan bära ett sådant nederlag med viss fattning. I övrigt vill jag bara här kommentera en detaljfråga, nämligen reservationen beträffande konsumentverkets styrelse, där centerpartiet och moderata samlingspartiet har krävt att även den fria handeln skall ha representation i verkets styrelse. Konsumentpolitiken kommer ju att få allt större betydelse i framtiden och därför är det verkligen väsentligt med en så allsidig representation som möjligt i konsumentverkets styrelse, så att olika intressen kan göra sig gällande. Jag beklagar att man inte kunnat få enighet om en sådan fråga, som inte i och för sig borde ha någon som helst politisk färgning utan faktiskt är en ren lämplighetsfråga. Herr talman! Med tanke på den digra talarlistan skall jag inskränka mig till det jag nu har sagt. Jag vill sluta med att yrka bifall till reservationerna 3, 4, 5, 7, 8, 11 och 12 samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Det avsnitt i jordbruksutskottets betänkande nr 1 som vi nu diskuterar omfattar bl.a. jordbrukets rationalisering. Jag vill säga några ord om de riktlinjer för denna rationalisering som fortfarande gäller och som lades fast i 1967 års jordbrukspolitiska beslut. Enligt de mål som då uppställdes skall jordbruket åstadkomma en produktion av önskad storlek till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Samtidigt skall de som är sysselsatta inom jordbruket få del av den allmänna standardstegringen. På några punkter rådde oenighet vid 1967 års riksdagsbeslut. Det gällde främst en fixering av självförsörjningsgraden till 80 96 och den minskning av den totala åkerarealen som skulle bli följden av detta. Man var också oenig beträffande rationaliseringsstödet till deltidsjordbruk, där regeringen drev igenom de bestämmelser om förbud mot rationaliseringsstöd till deltidsjordbruk som ännu gäller. På dessa båda punkter hävdade folkpartiet tillsammans med de två andra oppositionspartierna en annan uppfattning. Mot bakgrunden av den utveckling som ägt rum sedan 1967 finns det anledning att påminna om några rader i reservationer som oppositionspartierna avlämnade vid jordbruksutskottets utlåtande nr 25 år 1967. Beträffande självförsörjningsgraden och minskningen av åkerarealen skrev reservanterna bl.a. följande: ”---det måste ankomma på vårt land att ta väsentligt större hänsyn till livsmedelssituationen i världen. Det beräknas att 100-tals miljoner människor kommer att drabbas av hungersnöd redan under 1970-talet, dvs. då vårt land enligt propositionen skulle eftersträva att uppnå en kraftig produktionsminskning.

I det jordbrukspolitiska utspel som gjordes sommaren 1966 utlovades faktiskt betydligt lägre priser på vissa livsmedel som en följd av storleksrationalisering, prispress på jordbruksprodukter och en minskning av pro duktionsvolym och åkerareal. Vad blev då följden av det beslut som fattades 1967? Och hur ser vi i dag på de frågor man då tvistade om? Någon sänkning av matpriserna har det inte blivit. De har i stället fortsatt att stiga. Men såvitt jag vet är det ingen i dag som vill skylla detta på det svenska jordbruket. Det svenska jordbruket är effektivt och hävdar sig väl i förhållande till jordbruket i jämförbara länder. Produktionskostnaderna inom jordbruket har stigit i takt med den allmänna prisnivån. För att mildra effekterna av detta för konsumenterna subventioner vi f.n. vissa livsmedel med drygt 2,5 miljarder kronor per år. Beträffande åkerarealens minskning kan man säga att 1967 års riksdagsbeslut knappast haft någon betydelse. Arealen minskade från början av 1950-talet till slutet på 1960-talet med omkring 500 000 ha. Men under 1970-talet ligger arealen ganska oförändrat kring 3 miljoner ha. I dag märker man inga större meningsmotsättningar beträffande den framtida åkerarealens storlek. Och jag vill uttrycka min glädje över att jordbruksminister Svante Lundkvist vid flera tillfällen förklarat, att han räknar med att nuvarande areal — ca 3 miljoner ha —- kommer att bibehållas. Vad gäller de andra stridsfrågorna vid 1967 års jordbruksbeslut har en omsvängning ägt rum. Oppositionens krav att man borde ta hänsyn till livsmedelssituationen i världen och till jordbrukets betydelse för naturvård och fritidsmiljö har fått ett allt starkare stöd i den allmänna opinionen — kanske främst bland ungdomen. I en partimotion till fjolårets riksdag upprepade folkpartiet dessa krav. Riksdagen beslöt, som herr Krönmark redan nämnt, att den motionen tillsammans med ett ganska stort antal andra motioner med liknande önskemål skulle överlämnas till 1972 års jordbruksutredning. Därmed har naturligtvis inte riksdagen tagit ställning till de yrkanden som ställts i alla dessa motioner. Men genom de tilläggsdirektiv som utredningen erhöll i juni förra året har jordbruksutredningen fått möjlighet att allsidigt och förutsättningslöst se över rationaliseringspolitiken. Detta betyder att de krav som folkpartiet ställt beträffande jordbrukspolitiken kan tas upp i utredningen. Jag skulle helt kort vilja sammanfatta våra önskemål på följande sätt: 1. Hänsyn måste tas till livsmedelssituationen i världen med global brist och starkt varierande priser, som i varje fall ibland kan beräknas ligga över de svenska produkternas pris; vi har erfarenhet av det bl.a. från 1974. 2. Inom stora områden i vårt land, t.ex. i mellersta och norra Sverige, måste vi skapa förutsättningar även för mindre jordbruksföretag, eftersom det är svårt att i en bruten terräng med stark inblandning av skog skapa större jordbruksenheter. Därför måste deltidsjordbruk och kombinationen jord-skog få möjligheter till rationaliseringsstöd. Om inte detta sker kommer jordbruket på sikt att minska eller slås ut i stora delar av vårt land. Därmed kommer den totala åkerarealen att minska, och det är det ingen som önskar i dag. Herr talman! Jag övergår nu till att helt kortfattat motivera mitt ställningstagande på ett par punkter i betänkandet där utskottet inte är enigt. Anledningen till att jag inte stöder reservationen 1 av utskottets centerpartistiska ledamöter torde framgå av det jag redan har sagt. Jag vill gärna deklarera att jag har sympatier för kraven i de två motionsyrkanden som följs upp i reservationen 1, men eftersom 1972 års jordbruksutredning skall se över rationaliseringspolitiken och jordbruksstödets utformning i dess helhet finner jag det svårt att bryta ut enstaka detaljer för separat ställningstagande. I reservationen 3 angående bidrag till skogsvårdsstyrelserna har vi reservanter följt skogsstyrelsens beräkningar när det gäller antalet förrättningsdagar i offentlig verksamhet. Där beräknar departementschefen 3 000 färre förrättningsdagar, och därigenom ökar behovet av medel för den icke taxebelagda verksamheten. Detta i kombination med ett högre löneläge anser departementschefen motiverar en höjning av medelstilldelningen med 1389 000 kr. utöver vad skogsstyrelsen har äskat. Vi har inte blivit övertygade på den här punkten och förordar därför ett anslag i enlighet med vad skogsstyrelsen har föreslagit. Herr talman! Jag yrkar med den här korta motiveringen bifall till reservationen 3. Jag yrkar också bifall till reservationerna 4 och 6, som fru Anér senare i debatten kommer att tala för. På övriga punkter i det avsnitt av utskottsbetänkandet som vi nu behandlar yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Eftersom jag inte har någon väsentligt avvikande mening när det gäller de 38 första punkterna i utskottets betänkande skall jag ägna de minuter jag har tecknat mig för på talarlistan åt en enda fråga, frågan om en samekonsulent. Den har aktualiserats i åtskilliga motioner de senaste åren, men först nu har det blivit en majoritet i jordbruksutskottet för att anvisa 100 000 kr. till Svenska samernas riksförbund, SSR, för denna verksamhet. Jag förutsätter att det blir en majoritet också i kammaren. Beslutet gäller inte bara en tjänst och ett penningbelopp. Det gäller i långt högre grad en fundamental princip. I den meningen blir detta beslut ett historiskt genombrott för samernas rättskamp och för deras organisation. Beslutet skulle kunna bli ännu mera betydelsefullt, om reservanterna på detta sena stadium övergav sitt yrkande så att det blev en enhällig riksdag för utskottets skrivning. Skillnaden mellan majoriteten och minoriteten i utskottet är att vi — dvs. majoriteten — vill möjliggöra för SSR att anställa en konsulent, under det att reservanterna vill knyta befattningen till lantbruksstyrelsens personalstat. De förutsätter välvilligt att konsulentarbetet planeras och genomförs i ”nära kontakt med samerna och deras sammanslutningar”. I den motion de stöder sig på talas det med en försåtlig välvilja om ”samråd med bl.a. samerna själva”. Detta är att missa det väsentliga. Det räcker inte med ”samråd” och ”kontakt”. Det är samerna själva som skall bestämma. Samerna har i rättsligt hänseende aldrig erkänts som en etnisk minoritet. Det är verkligen hög tid att detta sker. De är ett särskilt folk, en nation om man så vill, med eget språk, en egen distinkt kultur och ett i många fall starkt medvetande om sin samiska identitet. Det minsta de kan begära är rätten att bestämma i angelägenheter som rör dem själva. Vi har i betänkandet hänvisat till en rekommendation från Nordiska rådet 1972 att ge samernas organisation ekonomiskt stöd för deras egen verksamhet. Om frågans behandling i utskottet hade kommit ett par veckor senare, skulle vi ha kunnat hänvisa till ett mera bindande dokument, nämligen regeringens proposition 1975:26 om riktlinjer för invandrar och minoritetspolitiken. Visserligen förbigås där samerna med hänvisning till att deras problem behandlas av en särskild utredning, sameutredningen, som skulle ha lagt fram sitt huvudbetänkande nu under våren. Men de principer som fastslås i propositionen 1975:26 är givetvis allmängiltiga. Redan på propositionens första sida anges att ”invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten”. Propositionen understryker behovet av tvåspråkiga lärare på alla nivåer. Det är andra tongångar nu än för bara ett par decennier sedan när barnen från samisktalande och finsktalande familjer bestraffades om de talade sitt modersmål sinsemellan. Men bristen på samiska lärare är fortfarande allmän från förskolan till gymnasiet. Inte ens i kärnområdena finns det — annat än i ett eller två undantagsfall — klasser med samiska som undervisningsspråk, och för de stora grupper av samebarn som växer upp i Stockholm och andra städer utanför renskötselområdet finns samiska inte ens som frivilligt undervisningsämne. Den aktuella propositionen understryker också det nödvändiga i att invandrarna och de språkliga minoriteterna blir — jag citerar från s. 16 —- ”delaktiga i utformningen av de beslut som berör deras situation”. Man talar i propositionen om jämlikhetsmålet, valfrihetsmålet och samverkansmålet.

Det är självklart att samerna som etnisk minoritet måste ha ytterligare förmåner för att jämlikhetsmålet skall realiseras. De har inte någonstans en egen statlig organisation. De kan inte som exempelvis invandrargrupper från arabstaterna, Latinamerika eller Finland utnyttja litteratur, inklusive skolböcker, från moderlandet. Samerna har inget eger moderland. De är hänvisade till vad som trycks i de tre nordiska länderna, och det måste vara väl känt vid det här laget att det mesta saknas även i fråga om elementära läroböcker. Per Mikael Utsi har i en skrivelse om tidskriften Samefolket till sameutredningen den 26 november 1974 betonat just detta att de ekonomiska insatserna för samerna borde vara större per person än för majoritetsbefolkningen. Han skriver: ”Det är ett faktum att den kulturella hungern hos en folkgrupp inte är beroende av folkgruppens procentuella andel av landets totala befolkning. Den samiska kulturen har ett lika stort behov av egna kulturella institutioner och egen kulturell service som majoritetsbefolkningen i Sverige.” Detta kan tyckas ligga något vid sidan om ämnet. Men den kulturella överbyggnaden och det materiella ekonomiska underlaget är vad samerna beträffar ett sammanhängande komplex. Den samiska minoritetens framtid är helt beroende av att hela glesbygdsproblemet i det norrländska inlandet löses. En samisk konsulent knuten till Svenska samernas riksförbund är ett av de första stegen. Men det förhållandet att det blir en samisk konsulent, knuten till samernas egen intresseorganisation, inte en icke-samisk tjänsteman i en traditionell statlig förvaltning, är en ytterst viktig markering, en ytterst viktig brytning med en flerhundraårig slentrian.

Fru talman! Det är inte min avsikt att ta upp någon jordbrukspolitisk debatt om förhållandena efter 1967. Men låt mig i alla fall inledningsvis konstatera att praktiskt taget hela 1960-talet, under jordbruksutredningens arbete och efter 1967 års jordbrukspolitiska beslut, var effekten ute i jordbruket sådan att jordbrukarna kände stor hopplöshet och ett väldigt tvivel huruvida de skulle ha möjlighet att fortsätta som jordbrukare eller inte. Det innebar att rationaliseringsverksamheten inte alls fick det utlopp som skulle ha varit önskvärt, framför allt i vissa delar av landet. När vi sedan kom fram till 1970-talet blev det av olika anledningar en helt annan inställning till jordbruket. Jordbrukarna återfick då något av det hopp om framtiden som ju alltid måste finnas hos en näringsutövare om han skall kunna klara sin uppgift. Men det kan inte hjälpas att när vi återigen fick en jordbruksutredning —- 1972 års — kom detta att innebära ett ytterligare stillestånd. Det har återspeglats i diskussionerna inom jordbruksutskottet på det sättet att de flesta motionerna om förändringar har hänvisats till jordbruksutredningen — förändringar som det i vissa fall hade varit synnerligen angeläget att snabbt få till stånd. Utredningar i allmänhet är kända för att ta rätt många år på sig innan de redovisar några resultat.

Det har gjort att vi från centern har avgivit reservation på ett par punkter i utskottets betänkande, där vi anser det angeläget med ett snabbt beslut om ändrade förutsättningar och möjligheter. Vi har inte kunnat uppnå den samling som erfordrats för att genomdriva frågorna här i riksdagen, men vi har som sagt avgivit reservationen för att understryka angelägenheten av att ändringar snabbt kommer till stånd. Jag har själv under praktiskt taget alla år som jag har varit med i riksdagen motionerat om ändrade normer för stöd till täckdikningsföretag, men jag har inte fått riksdagen med mig i de frågorna. Nu vill jag kraftigt poängtera att de förutsättningar som gäller i dag är i högsta grad orimliga. Möjligheterna att få statligt stöd för täckdikningsinsatser är nämligen sammanknippade med möjligheterna att göra en större rationaliseringsinsats, dvs. genom inköp av mark eller sammanläggning av jordbruksenheter. Det har naturligtvis förts diskussioner om vilken mark som kan anses vara bestående, men vi har i flera år hävdat att det borde vara rimligt att den jord som lantbruksnämnderna anser vara bestående åkermark skall vara utslagsgivande. Nu har vi ju också fått ett gott klarläggande på den puntken av jordbruksministern. Mot den bakgrunden vore det då rimligt att statligt stöd utgick till återmark som kan anses bli bestående, även om det inte finns några möjligheter att där företa yttre rationaliseringar i den omfattning som gällande tillämpningsföreskrifter föreskriver. Vi kan tänka oss en jordbrukare som är mycket angelägen om att göra inköp av mark för att därigenom kunna genomföra en rationalisering av sin fastighet men att detta är omöjligt. Han har kanske åkerjord som är i utomordentligt stort behov av täckdikning. Detta är mycket ofta fallet just i Norrland. Men bara därför att han inte kan göra ett sådant tillköp får han inte heller statligt stöd för denna täckdikning, som är så nödvändig för att han skall kunna klara driften på sitt jordbruk med de mycket större maskiner som nu används jämfört med tidigare. Med de strukturförhållanden vi har i dag är det ofta helt omöjligt att använda stora maskiner på ett effektivt sätt, därför att vederbörande jordbrukare inte har kunnat företa de åtgärder som behövs härför, i första hand då täckdikning. Jag har också i motion till årets riksdag tagit upp frågan om iståndsättningsbidrag till de s.k. krondiken som i stor utsträckning utfördes under speciellt 1930-talet. Vi har ca 4 000 sådana företag i Norrbotten. När vi hamnade i den situationen att jordbrukets framtid var utomordentligt oviss slappnade intresset för att hålla dessa ganska kostsamma dikningsföretag i stånd, och även lantbruksstyrelsen avstod då från att ställa några krav på iståndsättning och underhåll av dessa diken.

Och eftersom det inte kan förnekas att den jordbrukspolitik som tidigare bedrivits har varit orsaken till detta slappnande intresse menar jag att det borde vara rimligt att kräva att statsmakterna medverkar till en iståndsättning av dessa företag. Jag hoppas därför att jordbruksutredningen verkligen tar den här saken på allvar. En annan fråga som tas upp i en annan reservation gäller det högsta statsbidrag som kan utgå för uppförande eller ombyggnad av ekonomibyggnader. Lantbruksstyrelsen har i sina petita begärt en höjning av det högsta bidragsbeloppet från 50 000 till 75 000 kr. och när det gäller byggnadsåtgärder som från det allmännas synpunkt är av särskild betydelse från 100 000 till 150 000 kr. Denna begäran beror på att vi sedan dessa belopp fastställdes 1967 haft en kostnadsutveckling som varit enorm. Byggnadskostnadsindex för jordbrukets byggnader har sedan 1967 stigit med mer än 60 96 —t.o.m. med 64 96, fick jag höra i dag. Men det är att märka att detta index bara på de två senaste åren, alltså från 1972 till 1974, stigit med 45 enheter. Det innebär att det bidragsbelopp som fastställdes 1967 inte på långt när har samma värde i dag som det hade 1967. Om riksdagen 1967 fattade ett beslut om att ge ett statsstöd till en viss verksamhet, så bör väl det statsstödet uppräknas med hänsyn till den kostnadsutveckling som därefter skett. Den jordbrukare som 1967 restaurerade sin ladugård fick givetvis ett betydligt större stöd än den jordbrukare får som gör samma insats i dag. Att en indexuppräkning bör göras tycker jag är så självklart att det inte skulle behöva övervägas av någon utredning. Vi har tagit upp dessa saker därför att vi tycker att de är angelägna och snabbt måste åtgärdas. Det finns också andra åtgärder som behöver vidtas. T. ex. B-stödet, som vi fick för några år sedan och som vi var glada över, är i hög grad i behov av ändrade tillämpningsföreskrifter. Men jag förstår att det inte är möjligt att få till stånd sådana nu utan att utredningens förslag måste avvaktas. Det är bara att hoppas att det kommer så snabbt som möjligt. Till sist vill jag ta upp punkten 18 i betänkandet, Bidrag till skogsvårdsstyrelserna. I en trepartimotion föreslår vi att riksdagen för 1975/76 anvisar ett anslag som är 1 389 000 kr. lägre än vad regeringen föreslår. Skall jag säga min uppriktiga mening så anser jag att anslagsminskningen borde ha uppgått till ca 3 miljoner. Därmed intar jag samma ståndpunkt som statsrådet. Han menar nämligen att antalet förrättningsdagar skall vara detsamma som tidigare, dvs. 69 000. Om man utgår ifrån det antalet förrättningsdagar skulle man alltså kunna sänka det föreslagna anslags I utskottet sades det att det var löneutvecklingen som var orsaken till höjningen. Jag är mycket konfunderad över detta. Skogsstyrelsen har nämligen i sina äskanden sagt att man redan har räknat upp beloppet — det är f. ö. också uppräknat med ett belopp som med 68 kr. per dag skiljer sig från vad som gällde under 1973/74, alltså till 526 kr. per dag. Något som gör mig ännu mer konfunderad är att de andra verken och inrättningarna enligt förslaget i propositionen får nöja sig med det belopp de har äskat. Vad är det då som har gjort att skogsvårdsstyrelserna inte kunde räkna fram de pengar som de behövde för sin verksamhet? Med det anförda, fru talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 3 samt övriga reservationer där mitt namn förekommer.

Fru talman! De olika frågor som jordbruksutskottet har haft att behandla i anledning av årets budgetproposition har av utskottet prövats på ett sätt som inneburit att vi har blivit eniga på flertalet punkter, även på sådana där motioner har väckts från olika håll. I sammanhanget vill jag understryka att vi har många betydelsefulla frågor att behandla senare under denna riksdagssession. BI. a. gäller detta den största utgiftsposten under jordbrukshuvudtiteln, nämligen anslaget till prisregleringen på jordbrukets område. På några punkter i budgetpropositionen har dock utskottsmajoriteten inte godtagit regeringens förslag. Utskottets ordförande har motiverat dessa ställningstaganden. I debatten kommer dessa ställningstaganden att bemötas av både mig och en del andra av mina partikamrater. De kommer att tala för de reservationer som i dessa fall fogats till utskottets betänkande. På andra punkter kommer vissa borgerliga reservationer att bemötas. Jag vill först ta upp punkten 5 i jordbruksutskottets betänkande, dvs. anslaget till jordbrukets rationalisering. Förra året var alla partier i riksdagen eniga om att rationaliseringspolitiken på jordbrukets område borde ses över. Jordbruksutredningen fick därför tilläggsuppdraget av regeringen att göra en allsidig och förutsättningslös översyn av rationaliseringspolitiken. Också utformningen av stödet till jordbruket i norra Sverige skall ses över av utredningen. I samband med att tilläggsdirektiven utfärdades överlämnades till utredningen ett stort antal motioner som berörde stödet till jordbrukets rationalisering. De i reservationen 1 behandlade frågorna ligger inom ramen för jordbruksutredningens uppdrag. Vi var förra året också eniga om att riksdagen inte borde ta ställning till förslag om ändringar av gällande bestämmelser som framförts i olika motioner. I stället borde man avvakta jordbruksutredningens översyn. Jag kan inte finna att vi i år har anledning att frångå denna ordning. Utskottsmajoritetens ställningstagande är därför utformat i enighet härmed. Jag vill också ta upp punkten 11 i utskottets betänkande, som rör anslaget Främjande av rennäringen. Det är inte första gången vi här i kammaren diskuterar storleken av detta anslag. Senast våren 1974 hade vi en debatt, som då föranleddes av en reservation av folkpartiets och vänsterpartiet kommunisternas företrädare i jordbruksutskottet och som gick ut på en höjning av anslaget med 200 000 kr. till konsulentverksamhet hos Svenska samernas riksförbund. Detta yrkande avslogs då med stor majoritet av riksdagen. I år har alla de borgerliga partierna i utskottet gått samman med vänsterpartiet kommunisterna med ett yrkande om en ökning av anslaget med 100 000 kr. Under förra årets debatt redogjordes utförligt för de insatser som staten i dag gör för rennäringen. Det finns enligt min uppfattning anledning att också i år ge en sådan redogörelse.

Dessa uppgifter sköter lantbruksstyrelsen och resp. lantbruksnämnder på ett fullt tillfredsställande sätt. Det är därför, som det anfördes redan i förra årets debatt, inte lämpligt att staten satsar budgetmedel på två olika organisationsapparater, som båda inriktas på samma ändamål. inom ramen för dessa medel ha utrymme för en konsulent.

Jag anser att samernas sysselsättning och utveckling av kombinationsnäringar är en ytterst angelägen fråga. Möjligheterna att bevara samerna som en etnisk grupp synes helt vara beroende av att arbetsmöjligheter skapas så att samerna kan leva kvar inom renskötselområdet. Detta gäller i särskilt hög grad den kvinnliga arbetskraften. Trenden pekar på stor utflyttning av kvinnor i giftasvuxen ålder. Bl. a. för att bryta den trenden är det av vikt med särskild expertis. Behovet av hel eller deltidssysselsättningar för samerna är stort. Lantbruksmyndigheterna har också i uppdrag att skapa arbetstillfällen för samerna. Det är därför lämpligt att en konsulenttjänst inrättas inom den statliga lantbruksorganisationen. Givetvis skall innehavaren av tjänsten bedriva sitt arbete i nära kontakt med samerna och deras sammanslutningar. Fru talman!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 Här har inträffat en mycket märklig sak. Alla här i kammaren torde vara ense om skogsbrukets stora betydelse för vårt lands välstånd. En av förutsättningarna för att vi skall kunna bedriva en effektiv skogsvård är att en fungerande offentlig administration finns tillgänglig. Vi har ju genom skogsutredningens nyligen publicerade betänkande om virkesbalansen fått en tankeställare när det gäller betydelsen av att främja skogsvården. I detta läge vill en minoritet i utskottet minska anslaget till skogsvårdsstyrelserna. Detta ställningstagande måste bero på en ren missuppfattning av situationen. I utskottsbetänkandet har redogjorts för de beräkningar som ligger till grund för det föreslagna anslagsbeloppet. Dessa innebär i korthet att man vid beräkningen av bidraget till skogsvårdsstyrelserna utgår från summan av den beräknade kostnaden för s.k. offentlig verksamhet och de medel som flyter in i form av skogsvårdsavgifter från alla skogsägare. Kostnaden för den offentliga verksamheten beräknas med utgångspunkt i en önskad verksamhetsvolym mätt i förrättningsdagar och kostnaden per sådan förrättningsdag. Av det föreslagna bidraget till skogsvårdsstyrelserna budgetåret 1975/76 avses 95 96 användas för täckning av lönekostnader. Enligt de principer som godtagits av riksdagen är praktiskt taget samtliga anställda som avlönas av detta bidragsanslag uppförda på den av regeringen fastställda personalförteckningen. Detta förhållande, som kan sägas vara ganska unikt, innebär att staten tagit på sig ett stort ansvar för skogsvårdsstyrelsernas personal. I motionen 1975:1551 har herr Jonasson m.fl., med hänvisning till skogsvårdsstyrelsernas betydelsefulla funktion för en förbättrad skogsvård, hemställt om minskat bidrag till skogsvårdsstyrelserna. Detta går ju inte ihop med grunderna för anslagsberäkningen. Det kan ju var och en inse. Det märkliga önskemålet i motionen beror vad jag kan förstå på att motionärerna inte satt sig in i det system som används för beräkning av anslaget, särskilt av kostnaden per förrättningsdag. Denna beräknas av skogsstyrelsen genom en efterkalkyl med påslag för förväntade automatiska kostnadsökningar. Motionärerna har utgått från den dagkostnad som skogsstyrelsen beräknat i sin anslagsframställning och som är lägre än den som beräknats av departementschefen i budgetpropositionen. Anledningen till skillnaden mellan de båda beräkningarna är att skogsstyrelsen inte kunnat ta hänsyn till den höjning av lönekostnadspålägget som gjordes den 1 januari i år. Som jag nämnde nyss används merparten av bidraget till skogsvårdsstyrelserna för att täcka lönekostnaderna för den fasta personalen. Om nu bidraget skulle sänkas i den utsträckning motionärerna vill, skulle medel motsvarande t.ex. lönekostnaderna för ca 20 skogsvårdskonsulenter saknas. Följden skulle alltså bli en helt annan än vad som varit avsikten med motionen. För det kan väl inte vara så att motionärerna anser att skogsvårdsstyrelserna inte skall betala in de sociala avgifter som vi alla varit med att besluta om? I så fall måste särskilda bestämmelser utfärdas för skogsvårdsstyrelsernas sociala avgifter. En sådan ordning är ju inte möjlig. Skogsvårdsstyrelsernas möjligheter att aktivt verka för att förbättra skogsvården här i landet får inte försämras. Den utredning som skall se över skogsvårdsstyrelsernas organisation har också att behandla finansieringssystemet.

Jag vill framhålla att utskottsmajoriteten betonat de toxikologiska undersökningarnas väsentliga betydelse. Det bör också påpekas att livsmedelsverket under de två senaste budgetåren tillförts nya tjänster vid toxikologiska laboratoriet. Ytterligare en tjänst har upptagits i årets budgetproposition.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

Fru talman! Herr Hedström gör gällande att vi i fjol var ense om att alla motioner om rationaliseringsinsatser skulle gå till utredningen. Det är alldeles riktigt. Men enligt vad jag kan erinra mig fanns i fjol inte med i lantbruksstyrelsens petitaframställning någonting som klargjorde kostnadsutvecklingen när det gäller byggnation inom jordbruket. I år sägs däremot i klartext att byggnadskostnadsindex har stigit med 61 96. Vid ett samtal, som jag i dag har haft med lantbruksstyrelsen, meddelade styrelsen att index under de två senaste åren har stigit med 45 96. Detta innebär att stödet till om eller nybyggnad av ekonomibyggnader inom jordbruket inte tillnärmelsevis har samma värde som 1967. Inte ens med den uppräkning som föreslås i motionen har stödet samma värde. När riksdagen fattade beslut i denna fråga 1967, herr Hedström, var väl meningen att stödet skulle behålla samma reella värde som det hade 1967. Stödet har emellertid urholkats så till den grad, att lantbruksstyrelsen menar att en förändring måste ske om några insatser skall kunna göras. Vad resonemanget om skogssidan beträffar — herr Hedström fann det mycket märkligt — vill jag slå fast att skogsstyrelsen framhåller att förrättningsdagskostnaden genom automatiska kostnadsökningar beräknas stiga till 526 kr. per dag för budgetåret 1975/76. Vi har gått så långt att vi har gått med på skogsstyrelsens hela framställning, även när det gäller ökat antal förrättningsdagar. Man bör emellertid ha rättighet att kräva att det i en sådan här proposition finns samma anvisningar för alla olika verk och inrättningar. Lantbruksstyrelsen t.ex. får exakt det belopp som man har begärt med hänsyn till de automatiska kostnadsökningar som lantbruksstyrelsen har räknat med. Varför skall då inte skogsstyrelsen få det? Till sist, fru talman: Om skogsstyrelsen absolut inte klarar denna uppgift med de medel som är tilldelade, vill jag framhålla att det finns en skogsägarorganisation, som utför en serviceverksamhet av minst lika hög klass som den som skogsstyrelsen står för. Varför tar då inte skogsstyrelsen resonemang med skogsägarorganisationen och överlåter åt den en avsevärd del av den verksamhet som skogsstyrelsen inte kan bedriva, om det nu är så som herr Hedström vill göra gällande? Skogsägarna och skogsvården behöver inte alls bli lidande genom ett sådant arrangemang.
Fru talman! Låt mig med anledning av herr Hedströms anförande göra några kommentarer. Det är nog väldigt korrekt och riktigt att man i avvaktan på sittande utredningar avstår från att göra större och mer principiella förändringar i olika avseenden. Men jag måste bestämt vidhålla att detta förhållande, att man i olika sammanhang har arbetande utredningar, inte får innebära att riksdagen under tiden inte skulle ha rätt och möjlighet att göra för nuftiga förändringar av icke principiell karaktär. Så har t.ex. statsrådet i budgetpropositionen gjort betydande prutningar på flera ställen utan att avvakta sittande utredning. Då må det inte vara förmätet av några motionärer eller av riksdagen att också föreslå några justeringar, exempelvis när det gäller byggnationen, där det är direkta prutningar i budgetpropositionen. Beträffande samekonsulenten gjorde sig herr Hedström skyldig till en felsägning. Det är inte de tre borgerliga partierna som har följt vpk i det här avseendet utan det är tvärtom. Det är kanske ovidkommande i sammanhanget, men i stället för att hålla fast vid kravet på 600 000 kr. har vpk-representanten ställt sig bakom de borgerliga motionärernas önskemål om 100 000 kr. i anslag till konsulentverksamhet vid SSR. Jag vill göra den kommentaren att detta inte är någon principiell förändring i inställningen med skadeverkningar av det slag som herr Hedström talade om. Jag tror att det går att skruva ner tonläget något och säga att det är ett mycket berättigat resonemang som herr Hedström för om upplysnings och annan konsulentverksamhet till samernas tjänst i sysselsättningsfrågor, t.ex. när det gäller utveckling av kombinationsnäringar. Det bör också i framtiden vara möjligt att göra sådana saker i lantbruksorganisationens regi. Beträffande skogsfrågorna: När vi nu har all anledning att satsa på skogen så vill jag påvisa att de samlade insatserna från reservanternas sida dock ger ett netto på omkring 4 miljoner. Herr Hedström gjorde gällande i inledningen att det skulle vara fråga om en nettoprutning, men det är det alltså inte.
Fru talman! Det tycks vara mycket svårt för många myndighetspersoner, inkl. en och annan riksdagsman, att lägga av den traditionella förmyndarattityden gentemot samerna. Den har funnits sedan ett par tre hundra år och fyller väl nu alla anspråk på att vara kronisk och i vissa fall obotlig. Uno Hedström är känd som en framsynt man i andra sammanhang, men när det gäller samernas rättigheter som etnisk minoritet har herr Hedström ett lager av armerad betong kring de politiska känselspröten. Hur många gånger skall man här i kammaren behöva tala om exempelvis att samefonden är samernas egna pengar? Det är inte skattebetalarnas pengar, som ju använts till stöd för många andra grupper i samhället. Fonden består av samernas egna pengar, som de borde ha rätt att bestämma över själva.

Mekanismen som bestäms av "förtjänst och skicklighet i rikets tjänst” gör att samerna som ännu inte har erfarenhet av administrativ tjänst slås ut även om de har förtjänst och skicklighet sett ur samisk synpunkt. Med andra ord de samiska premisserna för en tjänst i en administration som gäller samerna borde väga tyngre än storsamhällets vanliga uppfattning om förtjänst och skicklighet. —-—- I propositionen till rennäringslagen hävdade regeringen icke utan rätt att renskötseln utgör den viktigaste grunden för samernas kultur. Men rennäringsadministrationen sköts nästan helt av icke samer. De förändringar som görs inom renskötseln under trycket av den mer eller mindre medvetna etnocentriska mekanismen inom denna administration gör inte renskötseln till en samisk näring och den blir på så sätt en allt falskare grund för samisk kulturutveckling.”

Fru talman! Även med risk att bli beskylld för att försöka föra ned debatten på en lägre nivå låter jag trycka ned talarstolen till lämpligare höjd för mig i min ringhet. Jag skall börja min replik till herr Takman med att säga att om han hade haft tillfälle att följa det arbete som vi bedriver inom rennäringsdelegationerna i Norrland för att förbättra samernas situation och levnadsvillkor, tror jag inte att han skulle ha haft anledning att yttra sig som han gjorde här. Jag har icke någonsin blivit beskylld för att visa förmyndarmentalitet mot samerna. Tvärtom har jag vid de tillfällen då det varit lämpligt blivit föremål för viss uppskattning för det arbete som vi har nedlagt på detta område. Som alla känner till går ju rennäringsdelegationens arbete ut på att på alla tänkbara sätt förbättra samernas villkor inom deras näring. Men det är inte genom munväder av den sort som herr Takman är mästare i att prestera som vi arbetar, utan vi håller oss mera till reella ting. Herr Johansson i Holmgården kritiserade regeringens proposition från den synpunkten att kostnadsutvecklingen har gått mycket snabbare än vad som redovisas i propositionen. Men kostnadsutvecklingen kan ju ingen i förväg känna till och säga hur den kommer att bli. Inte ens motionärerna har kunnat förutsäga detta i sina motioner, och det visar väl att här rör man sig på ett område där vi alla måste räkna med att vi inte kan följa med och förutsäga den kostnadsutveckling som nu pågår. Sedan gällde det skogsvårdsstyrelserna. Staten har, som jag nämnde, tagit på sig ett alldeles särskilt ansvar för denna organisation, som inte är helstatlig, och för dess personal. Det är det som gör att vi inte kan fatta på vilken grund man här går in för att minska anslaget. Det är ju ett förslagsanslag, vilket betyder att vi måste skaffa pengar till de här sociala avgifterna, som jag talade om tidigare, och till sysselsättningen. Herr Johansson i Holmgården påpekar att om det inte finns pengar till att hålla en skogsvårdsstyrelse med personal, är skogsägarorganisationens personal redo att hoppa in. Det tycker jag är ett ännu märkligare resonemang. Vad skall vi i så fall göra med den personal som vi har anställd inom skogsvårdsstyrelserna?
Fru talman! Låt mig först säga att herr Hedström känner till att skogsägarorganisationerna bedriver en omfattande skogsbruksverksamhet och att den insatsen ur skogsvårdande synpunkt är minst lika värdefull som någon annan insats. Det vore rimligt, och det har framhållits från många håll, t.o.m. från skogsvårdsstyrelsernas sida, att man skulle ha en fördelning av arbetsinsatserna, så att skogsägarorganisationerna och skogsvårdsstyrelserna inte konkurrerar med varandra. Det har i alla fall visat sig att skogsägarorganisationerna har kunnat göra de här insatserna för en betydligt mindre summa än vad skogsvårdsstyrelsernas serviceverksamhet har kostat. Herr Hedströms resonemang om kostnadsutvecklingen och påstående att inte ens vi motionärer har kunnat följa med densamma är ju ändå inget svar på den motion som vi har väckt. Efter åtta år har man, jag upprepar det än en gång, kunnat konstatera att kostnadsindex i lantbruksbygderna har stigit med 61 96 och därav de två senaste åren med 45 96. Med sådana extraordinära förändringar borde också rimligen statens tillämpningsföreskrifter kunna förändras. Det är ingenting annat vi begär.

Fru talman! Det är plågsamt med personer som inte vill bidra till ett problems lösning, och det är ännu plågsammare med personer som inte ens uppfattar att problemen existerar, problem som ligger mitt framför näsan på dem. Detta måste jag säga om Hedström.

Man måste betona gång på gång att samerna är en etnisk minoritet. De skall inte i allt och allo styras av andra personer från majoritetsbefolkningen. De skall, så långt möjligt, ha egna tjänstemän, ha rätt att bestämma över sig själva. Det är denna enkla mänskliga rätt som jag begär och som åtskilliga här är ense om att vi måste begära — och som samerna själva kräver. Det är detta det gäller, herr Hedström, ingenting annat.
Fru talman! Till det senast anförda vill jag bara säga att herr Takman tycks lida av argumentnöd, eftersom han går ända ned till maorifolkens länder för att hitta någon jämförelse med den situation samerna här i landet har. Herr Takman måste vara medveten om att den nya rennäringslagen som riksdagen har antagit går ut på att förbättra samernas villkor på alla möjliga sätt. Den har varit i kraft så kort tid att man inte kan räkna med några stora resultat. Men det har redan visat sig att rennäringen fått en helt annan status och det är ovedersägligt att de som fortfarande utövar rennäringen har fått en bättre ställning. I det arbetet är jag inkopplad på ett mycket intimt sätt och har vissa erfarenheter av det. Att samerna som etnisk minoritet skall styra sig själva är bara ett talesätt; de har genom den nya lagen fått delaktighet i de delegationer som skall besluta i deras frågor. Nu är de väl representerade och gör själva en god insats i det arbetet. Herr Filip Johansson i Holmgården uttalade att skogsägarorganisationen kan utföra samma arbete som skogsvårdsstyrelsens personal men till lägre pris. Jag vill bemöta det med att säga att skogsvårdsstyrelserna, utöver det arbete som eventuellt utförs av skogsägarorganisationernas personal, har att ta befattning med andra uppgifter av offentlig karaktär, som också måste betalas av någon.